Herr talman! Göran Persson i Simrishamn har frågat mig vad mina rekommendationer är till livsmedelskedjor, skolkök, restauranger och allmänhet avseende svensk närfångad fisk. Jag kan börja med att konstatera att jag delar Göran Perssons syn att yrkesfiskarnas egen märkning Närfiskat är ett initiativ som ska uppmärksammas av flera skäl. Märkningen Närfiskat ger konsumenten viktig information om var och hur fisken är fångad. Det är väl känt att långa transporter av mat bör undvikas av miljöskäl. Närfiskat är dessutom ett initiativ som kan gynna det lokala kustnära samhället, vilket är positivt. Större delen av fiskerinäringen är lokaliserad till landsbygden. Att verka för en fortlevnad och hållbar utveckling av fiskerinäringen är en del i att skapa en levande landsbygd. Det är viktigt att vi har ett livskraftigt småskaligt kustnära fiske. Torsk är, från en kommersiell synpunkt, en av de viktigaste arterna i det svenska fisket. Torsk är god och nyttig mat, och det är inget fel i att äta lagligt fångad fisk. Torskbeståndet i östra Östersjön visar på en positiv utveckling. Även forskare och WWF påtalar att så är fallet. Denna torsk är inte längre rödlistad enligt WWF:s egen listning. Det internationella havsforskningsrådet Ices rekommenderar att torskfisket där kan öka. Det är med glädje jag konstaterar att våra förvaltningsåtgärder och politiska beslut har bidragit till denna utveckling. Jag kommer att fortsätta verka för att torsken förvaltas på ett ansvarsfullt sätt för att nå en långsiktig hållbarhet. Jag välkomnar näringens projekt Närfiskat och jag är positiv till att vi i Sverige äter svensk närfångad fisk.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern tillika fiskeministern för svaret. Det råder väl inget tvivel om att vi är överens om det goda i att Närfiskat har kommit in. Jag hade inte mer än precis lämnat in interpellationen förrän man släppte på rödlistningen av torsken. Det är positivt att vi nu också tillsammans kan inse att torsken, i varje fall det östra beståndet, är räddad. Man kan nu fiska i det östra beståndet med gott samvete och inte minst äta den torsk och annan fisk som kommer därifrån. Herr talman! Jag tycker att det är på sin plats att först och främst tala om vad Närfiskat egentligen är. Det är ett initiativ från fiskbranschen för att förbättra informationen till konsumenten. Man vill gå ännu längre än EU:s regler och berätta om var fisken är fiskad, alltså i närområden runt Sveriges kuster och insjöar. Det är viktigt med korta avstånd mellan fångstplats och försäljningsställe. Det ska även vara korta tider mellan fångstdatum och försäljning. Detta främjar kvalitet och minskar onödiga transporter. Vi vet att Sveriges konsumenter vill veta mer om var fisken kommer ifrån. Med Närfiskat kan man tala om var fisken har sitt ursprung, vilken båt det är som har fiskat den och när den är såld till en förstahandsmottagare. Som konsument får man viktiga kunskaper om den fisk man köper hos fiskhandlare som är medlemmar i Närfiskat. Det finns medlemmar som är såväl fiskare som mottagare av fisken samt grossister, restauranger, affärer och så vidare. Jag kan nämna några punkter för Närfiskat. Fisken ska vara fångad inom lagstadgad svensk fiskekvot och med godkända metoder. Den ska vara fångad av licensierade svenska fiskare. Den ska saluföras av Fiskeriverket auktoriserade förstahandsmottagare eller via dokumenterad direktförsäljning. Den ska ha hanterats av yrkesfiskare och fiskhandlare med flera som har genomgått utbildning och tecknat avtal med Närfiskat. Medlemmarna granskas. Det ska finnas dokumentation från fångsten ända fram till detaljhandeln för att man ska kunna ha full spårbarhet. Även denna dokumentation ska vara tillgänglig för konsumenten vid försäljning. Jag tycker att det är viktigt att vi får fram detta så att det sprids. När vi letar efter fisk där den säljs ska vi kunna se att det finns Närfiskat. Detta gäller längs hela Sveriges kuster - uppifrån den västra kusten vid Marstrand runt om sydkusten och ända upp till Luleå. Där finns såväl fiskare som fiskhandlare och restauranger och affärer som begagnar sig av denna metod - Närfiskat. Vad kan man då säga om hur detta ska nå ut? Och vad ska det göra för nytta? Vi vänder den trend som har varit rådande sedan tidigare - att man skulle äta fisk i allmänhet och svensk torsk i synnerhet med dåligt samvete. Eskil Erlandsson skriver i sitt svar att det inte är något fel i att äta lagligt fångad fisk. Jag skulle vilja påstå att det är fel att inte äta lagligt fångad fisk. Det är bra att fiskeministern och jag är överens om detta, men jag skulle ändå vilja gå vidare med en fråga. Jag vet att man nu har kommit med en utredning vad gäller den kustnära och närfångade fisken. När denna utredning går vidare skulle kanske även initiativet med Närfiskat och vad det har för betydelse kunna ingå. Hur når vi ut med denna information ännu bättre?
Herr talman! Jag tackar Göran Persson för interpellationen. Det är en viktig frågeställning som är under debatt. Jag tycker att det småskaliga kustnära fisket är speciellt viktigt. Det är viktigt för mig därför att det handlar om att värna men också utveckla en levande landsbygd i alla olika delar av Sverige. Det är viktigt eftersom detta fiske ger möjlighet att ge liv åt Sveriges långa kust. Det är också i detta fiske som vi kan ha en stor del av vårt framtida fiske i Sverige. Vi vet en del om denna typ av fiske, dock ej tillräckligt. Av det skälet har regeringen på regeringssammanträdet i torsdags bett ansvarig myndighet, Fiskeriverket, att komma med förslag på hur detta fiske ska kunna utvecklas - detta efter det att fisket har kartlagts och analyserats. Det här är viktigt för mig, för jag vill öka det som är under fråga i interpellationen, det vill säga Närfiskat. Det ger nämligen fördelar ur miljösynpunkt. Det ger fördelar i form av ökad sysselsättning och det ger en ökad kunskap hos konsumenter om produktionskedjan. Det skapar också en viss trygghet hos oss konsumenter, tycker jag. Därtill kan läggas att det borde ha en positiv inverkan på kvaliteten hos den goda fisken.
Herr talman! Jag instämmer i att det inte minst handlar om kvaliteten och om bättre fisk. Det kanske ligger bland annat i detta; ibland får man fisk som inte är som den ska vara. Den är som bäst när den är som färskast och när man vet hur man ska handha fisken. Det kan också vara en del i hur man ska gå till väga för att nå ut med budskapet. Det nämndes här hur viktigt detta är inte minst för bygden. Eftersom jag har mina huvudsakliga frågor i kulturen vet jag att fiskare och våra kustsamhällen med hamnar och mindre hamnar som inte har någon större verksamhet är viktiga också för kulturen i vårt land. Det handlar om kulturhamnar. Vi ska kunna ha levande hamnar med mindre båtar som tar i land fisken och får avsättning för densamma. Vi är i ett läge där vi har en ökande mängd torsk. Det har man genom forskning kommit fram till. Huruvida vi ska använda denna ökande mängd som ökade kvoter behöver vi inte ta upp i den här debatten. Vi kanske ska handskas med detta på olika vis. Men vi vet i alla fall att torsken inte är hotad i det östra beståndet, och därför kan vi med gott samvete fiska upp den. Fiskarna måste alltså få avsättning för sin fisk. Som jag nämnde i min interpellation är det viktigt att man går vidare till försäljningsställen, inte minst till kommuner och restauranger. Då kanske ungdomarna lär sig att äta och handha torsk. I skolan, i hemkunskapen på högstadienivå, lär man sig att tillreda olika sorters mat. Även där bör man lära sig att tillreda fisk. Okej - det går att mätta magen med fiskpinnar, men det kanske inte är det mest kulinariska man kan laga av torsk och annan fisk. Det är viktigt att vi når ut och att informationen finns. Torsken är räddad, och vi kan använda den på ett bra sätt. Via priset och det sätt man handskas med det hela på via mellanhänder kan man nå ut till olika led så att alla lär sig detta. Man ska under sin uppväxt även äta svensk närfiskad fisk. Jag vill också nämna att det inte bara är ett fåtal som är medlemmar i konstellationen Närfiskat. Det är hundratals fiskare, fiskhandlare, grossister och affärer. Man kan gå in på Sveriges Fiskares Riksförbunds sida och titta vilka som är medlemmar där; vilka båtar, grossister, fiskhandlare med flera som är med där. Det är en öppen handling, och allmänheten kan ta del av alla dokument. Jag tycker också att vi ska slå ett slag just för att man i skolor och kommuner, som jag skrev, ska få handskas ännu mer med torsken. Man kanske också ska göra en kartläggning av hur det här fungerar och vilka som har anslutit sig och inte.
Herr talman! Jag är alltså glad över det initiativ som har tagits till projektet Närfiskat. Jag tycker därtill att det är upp till näringens organisationer att utveckla verksamheten så att fler ansluter sig till projektet. Men det är också upp till näringens organisationer att göra reklam för sitt projekt bland oss konsumenter för att på så sätt ytterligare utveckla sin verksamhet. Som jag sade i mitt tidigare inlägg tycker jag att detta är en viktig frågeställning, och jag vill än en gång tacka för den interpellation som har avgivits.
Herr talman! Då kan jag bara kort avsluta med att säga att vi är överens om att Närfiskat är bra för fisken, och för torsken, eftersom man fiskar efter de rekommendationer och den forskning som finns. Det är bra för miljön, och vi slipper transporter om vi kan använda den fisk vi har i vår närhet. Det är bra för kvaliteten; att vi får mat som är av högsta kvalitet och som är nyttig att äta. Jag vill bara avsluta med att säga att jag hoppas att det under Sveriges ordförandeskap nästa halvår vid något tillfälle serveras svensk torskfilé tillsammans med god potatis och lingon så att man även på högsta EU-nivå vet att vi här i Sverige kan handskas med och tillaga fisk.
Herr talman! En av mina övergripande prioriteringar under det svenska ordförandeskapet är att föra ut den svenska synen att vi måste ha ett uthålligt fiske i alla delar av unionen.